Fru talman! Jag måste säga att jag är något förvånad över Bertil Fiskesjö. Jag har känt honom i tolv år nu och alltid ansett att han varit en kunnig, förståndig och även trevlig meddebattör, men nu får jag känslan att det är så att han inte tycker om det här beslutet. Han talar om hur beslutet kom till, om beslutsprocessen och om egendomligheter. Men vi granskar om regeringen har handlagt frågorna konstitutionellt riktigt, och i det här ärendet har vi funnit att så är fallet. Handlingarna i det här ärendet finns på s. 233-248 i betänkandet. Man kan av dem utläsa att ärendet har handlagts på rätt sätt. I reservationen klagar Bertil Fiskesjö m.fl. över att det inte har gått rätt till, men ändå anför man inga fakta. Det hade jag väntat mig att Bertil Fiskesjö skulle kunna plocka fram, åtminstone i sitt anförande. Under beredningen av ärendet om Saab-Scanias tillstånd har man inhämtat yttrande från ett tjugotal remissinstanser, bland dem koncessionsnämnden för miljöskydd, statens naturvårdsverk, statens planverk, socialstyrelsen, länsstyrelsen i Malmöhus län och fiskeristyrelsen. En majoritet av remissinstanserna tillstyrkte eller lämnade utan erinran att tillstånd enligt 136 a § byggnadslagen lämnades. Malmö kommun tillstyrkte ansökningen under vissa förutsättningar. Det regeringsbeslut som finns med i handlingarna handlar till största delen om miljöskyddsaspekterna. Jag har därför svårt att förstå reservationen, och det beklagar jag. Eftersom detta troligen är sista gången jag talar i kammaren vill jag passa på tillfället att tacka Bertil Fiskesjö för våra många och trevliga debatter. Jag vill även passa på att tacka talmännen och kammarkansliet för mycket bra service och ett gott samarbete. Tack!

Fru talman! Jag vill gärna kvittera orden till mig från Wivi-Anne Cederqvist med att säga att det alltid har varit trevligt och intressant att debattera med Wivi-Anne Cederqvist. Det har dessutom varit utomordentligt angenämt och trivsamt att umgås med Wivi-Anne Cederqvist inom och utanför utskottets väggar. Tack för detta! Sedan säger dock Wivi-Anne Cederqvist att hon är förvånad över mig, och det kommer nog också nästa talare att säga, om jag inte gör en felbedömning. Ja, det här är naturligtvis en fråga som på sätt och vis anger svårigheten att avgränsa uppgifterna för konstitutionsutskottet men också svårigheterna att avgränsa vilket beslutsunderlag som en regering bör ha när det gäller en så pass komplicerad fråga som denna. Vad vår kritik riktar sig mot är ju att man inte har gjort den sammanvägning av olika aspekter som det finns skäl att kräva i det här ärendet. Wivi-Anne Cederqvist sade att den och den instansen har tillstyrkt. Ja, men hur ser de på det nu? Jag kan citera ett par saker som sades av ledande Malmöpolitiker när koncessionsnämndens tillstånd för utsläpp av lösningsmedel blev kända. Så här säger byggkommunalrådet Kerstin Tyrstrup, folkpartiet: ”Jag känner mig lurad och förd bakom ljuset. Miljökraven på Saab måste skärpas.” Fastighetsnämndens ordförande Johan Bengt-Påhlsson, moderat, säger: ”Vi accepterar det inte.” För sent och i efterhand har politiker, som ivrigt tillstyrkte av arbetsmarknadsskäl, så småningom upptäckt att detta var en större och viktigare fråga än när de ursprungligen bedömde den ur ren arbetsmarknadssynpunkt.

Fru talman! Orsaken till att jag begärt ordet är vad som står i reservation 28. Såvitt jag kan förstå diskuterar centern och vpk där huruvida beslutet varit baserat på rätt lagparagraf när Saab har fått tillstånd att etablera sig i Malmö. Nu har utskottsmajoriteten klart sagt ifrån att här har inte begåtts något fel. Nåväl, det kan vi alltid diskutera. Men reservanterna skriver faktiskt så här: ”Regeringens möjlighet att i detta sammanhang ändå medge tillstånd begränsas till de fall när verksamheten är av synnerlig betydelse för näringslivet eller för orten eller eljest från allmän synpunkt.” Fru talman! Låt oss då gå två år tillbaka i tiden, när det på allvar började diskuteras huruvida en stor del av Kockums varv i Malmö skulle läggas ned eller ej. Efter hand som det blev klart att en nedläggning av den stora biten skulle aktualiseras, blev det enorma protester från samtliga partier i Malmö. Den samlade pressen i Malmö ställde sig bakom protesterna, och man krävde ersättningsindustrier. När ett företag i Malmö tvingas lägga ned stora delar av sin verksamhet som direkt och indirekt ger bärgning åt tiotusentals personer, har då inte detta betydelse för orten, Bertil Fiskesjö? Okej, det kan vi alltid diskutera fram och tillbaka. Det mest väsentliga är det faktum att när vi voterade här i riksdagen om godkännande av Saabs etablering i Malmö, röstade centern ja. Det är min fulla och bestämda övertygelse att det förhåller sig på det sättet. Jag trort.o.m. att centerpartistiska ledamöter har deltagit i interpellationsoch frågedebatter här i kammaren och krävt alternativ till Kockums och också uttryckt tacksamhet när Saab kom dit. På grund av att vi i Malmö har fått en liten miljöopinion, utan varje spår av saklighet, har somliga blivit rädda och börjat sitta på två stolar. Det tycker jag är beklagligt. Sedan måste jag säga att det finns ett feli reservationen. Jag vet ju att Bertil Fiskesjö bor i en stad nära Malmö, och han bör ha varit i Malmö vid något tillfälle. Saab skall inte ligga i mitten av Malmö, ur vare sig geografisk eller befolkningsmässig synpunkt. Saab skall ligga på det gamla varvsområdet, där vi har haft en industri som släppt ut tio gånger mer lösningsmedel än Saab kommer att göra framöver. Till sist, fru talman, måste jag återge vad centerns fullmäktigegrupp i Malmö har sagt, nämligen att man ser Saab som en utmaning och att Saab är ett företag som kommer att bli ledande ur miljösynpunkt. Jag vill fråga Bertil Fiskesjö: Har centern ändrat uppfattning i fråga om Saabs placering i Malmö eller är det bara Bengt Kindbom och Bertil Fiskesjö som står bakom reservation 28?
Fru talman! Vad det gäller här är inte frågan om Saab skall få etablera sig över huvud taget, utan det är fråga om företagets etablering just där det har etablerat sig. Sten Andersson i Malmö rider på något konstigt sätt på att vi har skrivit i reservationen att etableringen skett i centrala Malmö. Alla som känner till Malmö vet ungefär var Kockumsområdet ligger. Vad vi har granskat är regeringens agerande i frågan. Att den granskningen kommer att fortsätta hos riksdagens revisorer kan jag försäkra Sten Andersson om. Det finns ett argument, som framförs i alla sådana här sammanhang och som jag på det bestämdaste vänder mig mot. Man säger att vi förorenar så mycket i alla fall och att vi har förorenat så mycket tidigare. Jag måste då fråga: Skall vi aldrig lära oss någonting när det gäller miljövård och miljöskydd? Skall föroreningar på ett område eller tidigare föroreningar, som naturligtvis borde ha åtgärdats, ursäkta att man startar nya förorenande industrier i centrala delar av tätorterna?

Fru talman! Jag har inte ursäktat Saabs etablering till Kockumsområdet genom att säga att man har förorenat så mycket tidigare. Faktum är att när etapp 1 blir genomförd, kommer vi att få bara 10 96 — ja, knappt det — av det som släpptes ut när Kockums var i full produktion. Det tycker jag faktiskt är ett framsteg. Slutligen den viktiga frågan: Kan man lita på centerpartiet? När det var känt att Saab skulle komma till Kockums, då röstade centern för etableringen. I dag har man tydligen vänt 180 grader, och det är beklagligt.

Fru talman! Jag vill först yrka bifall till reservation 29, som handlar om regeringens handläggning av frågan om Hornborgasjöns restaurering. En liten bakgrund. År 1977 fattade riksdagen beslut om en fullständig restaurering av den unika fågelsjön Hornborgasjön i Västergötland. Beslutet innebar höjning av vattennivån med 1,5-2 meter, och den skulle utföras med bl.a. skadeförebyggande skyddsvallar. Det gavs klara direktiv till regeringen. Det fortsatta utredningsarbetet skulle begränsas till endast detta alternativ, sade man bl.a., och det gjorde man av den anledningen att innan riksdagsbeslutet togs hade det varit en lång diskussion där flera olika möjligheter hade presenterats. Det blev vattendom i vattendomstolen 1982, och regeringen gav också sitt medgivande till en, som det heter, fullständig restaurering. Men nästa år, våren 1983, hände någonting. Då kom tydligen en arbetsgrupp inom naturvårdsverket på andra tankar. Därmed startade egentligen en process som har lett fram till den nyligen avlämnade kompletteringspropositionen, i vilken regeringen förordar en begränsad restaurering — innehållsmässigt osäker är den dessutom. För oss som har reserverat oss i det här ärendet — moderaternas, centerns och vpk:s representanter i utskottet — är det alldeles klart att regeringen har handlagt frågan på ett sätt som strider mot riksdagens beslut från 1977. Det tycker vi att regeringen bör har ett visst klander för. Jag ville i korthet anföra ett par punkter som stöd för detta påstående. För det första är det helt uppenbart att regeringen i strid med riksdagens beslut från 1977 tillåtit ett annat restaureringsalternativ än det som uttryckligen angavs i uppdraget från riksdagen. För det andra har regeringen helt klart avbrutit det projekt som riksdagen beslutade om år 1977. Riksdagen har inte heller givits möjlighet att besluta om detta. Vidare tycker jag det är notabelt att det nya projektet ännu inte behandlats av riksdagen, trots att naturvårdsverket fått regeringens uppdrag att gå till vattendomstolen med det för behandling där. Därför, fru talman, beklagar jag att utskottsmajoriteten, socialdemokraterna och folkpartiet, inte kunnat eller velat se allvarligt på bristerna i regeringens handläggning av detta riksdagens uppdrag. Vi reservanter konstaterar, som vi tycker på saklig grund, som jag nyss redovisat, att riksdagsbeslutet från 1977 har frångåtts och att man i stället inriktat sig på detta nya företag. Bara ett par ord om konsekvenserna av detta. Det har nu gått tio år utan att någonting egentligen hänt eller något konkret resultat uppnåtts. Ändå lär det enligt uppgift ha gått åt 50 milj.kr. hittills i detta projekt. Det har naturligtvis också blivit en betydande osäkerhet för dem som berörs av denna restaurering i och med den långa tid som gått. Först och främst är det naturvårdsintressena som inte har blivit tillgodosedda under den tid som gått. Därtill kan man lägga den rättssäkerhetssituation som uppstått. Markägare och andra har planerat utifrån 1977 års beslut, men i och med den nya infallsvinkeln har det uppstått osäkerhet om ersättningsfrågorna, översvämningsrisker, varaktigheten av det nya restaureringsförslaget osv. Alldeles klart har betydande intressen åsidosatts. Som bekant har restaureringen av Hornborgasjön kommit med i årets kompletteringsproposition. I dag på förmiddagen konstaterade Birgit Friggebo i ett av sina första anföranden att detta sannolikt skulle bero på att ärendet också blivit ett KU-ärende. Jag är beredd att hålla med henne om detta. Regeringen har nog fått kalla fötter och försöker skyla över tidigare missgrepp genom sitt agerande nu. Att socialdemokraterna inte vill pricka regeringen kan jag ha förståelse för. Jag hade emellertid hoppats att folkpartisterna i KU ställt så stora krav på rättssäkerhet och på hur ett regeringsärende skall hanteras att de hade funnit det rimligt att framföra kritik när det går som det har gjort i detta fall. Jag vet inte om jag vågar tro att inställningen är en annan hos övriga folkpartiledamöter i kammaren, men jag är alldeles övertygad om och vet att den är det bland de folkpartister på det lokala och regionala planet som har satt sig in i detta ärende.

Fru talman! När riksdagen behandlade frågan om restaureringen av Hornborgasjön 1976/77 uttalade man bl.a. att Hornborgasjön länge ansetts som en av de mest angelägna uppgifterna för den svenska naturvården. Det rådde en betydande enighet om detta. Man sade också att parterna hade kommit till insikt om att den fortsatta utvecklingen — om inga särskilda åtgärder vidtogs — skulle komma att innebära en total förstörelse av Hornborgasjön som fågelskyddsområde, som naturvårdsobjekt och även får antas komma att medföra svåra problem för bl.a. markägare och vattenkraftsintressenter. Utskottet uttalade sig också ganska bestämt angående vilket alternativ för restaurering som skulle väljas. Naturvårdsverket hade arbetat fram flera alternativ. Det ena gällde restaurering av sjön i dess helhet med invallningar för att skydda markområden, det andra gällde en restaurering av halva sjön med en tvärvall över sjön. Riksdagen gick in i detalj och bestämde sig för en fullständig restaurering enligt det alternativ naturvårdsverket utrett, utan tvärvall. Anledningen till att riksdagen fattade så detaljerade beslut var att socialdemokraterna i opposition vid det tillfället såg kanske en av sina första chanser att ”fälla” regeringen, eftersom folkpartiet också hade motionerat i saken. Därmed har de delvis bundit ris åt egen rygg, med tanke på den fortsatta utvecklingen. Än mer är det viktigt att riksdag och regering visar ansvar för tidigare taget beslut. Detta är reservanternas utgångspunkt. Regeringen har inte fullföljt 1977 års riksdagsbeslut. Man har avbrutit arbetet och samtidigt satt i gång ett annat utredningsalternativ utan att riksdagen prövat frågan. Indirekt har visserligen några anmälningar gjorts, men efter att riksdagen 1977 noggrant och detaljerat prövat ärendet och tagit ett stort ansvar för denna fråga, borde den getts möjligheter att på nytt ta upp ärendet. Så blev inte fallet.

Fru talman! Sture Thun hävdar att regeringen underrättat riksdagen om vad man har på gång och redovisat läget osv. Det är möjligt att regeringen redovisat vilket arbete som pågått, men den har inte lagt fram något förslag till riksdagen om en ändring förrän nu. Det är först nu som ett nytt förslag kommer — det har man inte kommit med tidigare och det är detta som är underlaget för denna anmälan och för vår kritik mot regeringen.
Fru talman! Vad jag sade i mitt inlägg, vilket även framgår av reservationen, är att riksdagen inte har fått möjligheter att direkt pröva ett nytt alternativ. Detta har bara prövats indirekt genom anmälningar i budgetpropositionen. Men vattenrätt är ett komplicerat lagstiftningsområde som innebär en noggrann och ingående prövning. Det är bara att konstatera att det material som naturvårdsverket nu har lagt fram är betydligt grundare än det material som låg till grund för riksdagens beslut 1976/77. Jag tycker att det också är en allvarlig punkt.

Fru talman! Beträffande ärendet om Hornborgasjön är det intressant att lägga märke till att reservanterna tydligen inte är helt överens. För folkpartiets del vill jag deklarera att folkpartiet anslöt sig till utskottets majoritetsskrivning som finns på s. 63. Jag ber kammarens ledamöter att uppmärksamma den och jämföra den med vad som står på s. 81, där reservation 29 återfinns. Majoritetsskrivningen och reservationens skrivning är mycket lika, och även slutsatserna är lika. Jag anser därför att man har gått tillräckligt långt i majoritetsskrivningen, som folkpartiet har medverkat till.

Fru talman! Jag vet inte vem Börje Stenssons replik avsåg. Men det som står i reservationen är ju det som gäller och som vi nu diskuterar. Till Sture Thun vill jag säga att bristen här är att det inte har funnits något förslag förrän nu. Då tar regeringen snabbt med detta i kompletteringspropositionen trots att regeringen tidigare har avbrutit behandlingen av det ärende som riksdagen har fattat beslut om med avseende på inriktningen av restaureringen. Därigenom har regeringen skapat denna osäkerhet. Det har inte funnits något alternativ för riksdagen att ta ställning till. Det är detta som är den stora bristen.

Sedan de under avsnittet Restaureringen av Hornborgasjön anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Förbudet mot stråförkortning.
Sedan de under avsnittet Krigsmaterielexport anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Berglingfallet.
Sedan de under avsnittet Regeringens åtgärder i anledning av mordet på statsminister Olof Palme anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnittet Krigsmaterielexport.
Sedan de under avsnittet Vissa säkerhetsfrågor anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnittet Utlänningsärenden.
Sedan de under avsnittet Allmänt anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Regeringens åtgärder i anledning av mordet på statsminister Olof Palme.
Sedan de under avsnittet Regeringens utnämningspolitik anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Tillståndet för Saab-Scania AB att anlägga en bilindustri på Kockumsområdet i Malmö.
Sedan de under avsnittet Berglingfallet anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnittet Vissa säkerhetsfrågor.
Sedan de under avsnittet Förbudet mot stråförkortning anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera 1985 års spannmålsbeslut.

Fru talman! Regeringens beslut om förbud om stråförkortningsmedel synes ha initierats av miljödepartementet, troligen betingat av en stark lust att visa kraftfullhet i miljöarbetet. Men det skulle också ha medverkat till en minskning av produktionen av råg och vete. Regeringen avsåg alltså att med sin förordnandemakt medvetet slå till och överraska jordbrukare mitt i odlingssäsongen med begränsningar i brödsädesproduktionen. Man måste kunna förutsätta att det finns någon inom regeringskansliet som känner till att 1987 års brödsädesskörd i stor utsträckning planerades med utsädesköp, inköp av övriga produktionsmedel liksom sådd redan hösten 1986. Spann målsbondens planering liksom all annan verksamhet inom jordbruksnäring — Prot. 1987/88:132 en kräver långsiktighet i så stor utsträckning som möjligt. Väderleksförhål 2 juni 1988 landen och årsmån är tillräckligt osäkra inslag. Att dessutom regeringen som förkandli ill KE fordb ne öväkt d Granskning av statsförhan: lingspartner til svensk jor ruksnäring överlagt och me Wetet." > sadens tjärsteistövning brutalt ändrar på villkor är häpnadsväckande. Under alla år då socialdemo Rn. kratin dominerat svensk jordbrukspolitik har effektivitet och rationalisering i jordbruksdriften fått vara vägledande. Användning av kemiska preparat har varit och är ett utslag av denna politik. Förbudet mot stråför När man så vänder på klacken och intensiteten tvångsvis skall dämpas, kortning måste ändå viss hänsyn tas till hur regeringen tidigare sett på utnyttjandet av skilda produktionsmedel. För det är fråga om ett produktionsmedel bland många andra som regeringens organ, jordbruksnämnden, under lång tid accepterat vid bedömning av det 4-procentiga rationaliseringskravet vid de årliga jordbruksprisförhandlingarna. Omsorg om miljön då? Från folkpartiets sidan har vi starkt hävdat miljökraven i jordbruksdriften. Den omsorgen är mer nödvändig än någonsin och för viktig för att bli föremål för panikåtgärder. Det är nödvändigt med ett gott handlag vid utövandet av omsorgen om naturmiljön. När det gäller regeringens förordnanden om förbud mot s.k. stråförkortningsmedel har miljöhänsynen kommit till korta. Förordnandet om förbud kom för sent i odlingssäsongen för att få avsedd effekt. Förordnandet om förbud åstadkom en häftig reaktion på odlarhåll. För ett framgångsrikt arbete för en bättre naturmiljö är det helt nödvändigt med samverkan mellan olika parter som kan vara involverade i en särskild miljöfråga. I den här frågan har regeringen skadat samverkansinslaget i miljöarbetet. Det gäller att på alla sätt söka återskapa förtroendet mellan företrädare för samhällsintresset och enskilda när det gäller miljöhänsynen i jordbruksdriften. Anmärkningsvärt är att det synes som om det tillfälliga förbudet mot användning av tillväxtregleringsmedel ännu ej utvärderats som planerats, vilket enligt beslutet skulle ske. Inte heller har direkta besked lämnats beträffande tillåtligheten av den framtida användningen av tillväxtregulatorer. I regeringens proposition 1987/88:128 föreslås en förlängning av förbudet mot stråförkortningsmedel i spannmål, dock ej för råg som faktiskt är det sädesslag som i större utsträckning än andra är utsatt för stråförkortningsbehandling. Det talas om en övergångstid på fem år tills sorter med större stråstyrka tagits fram genom t.ex. förädling. Den här skrivningen tycker jag andas en viss förståelse för krav på långsiktighet i jordbruksdriften, men det understryker också felaktigheten i det panikartade beslutet i april 1987 som vi kritiserar i reservation 30 i detta betänkande. Beslutet skulle alltså ge intryck av kraftfullhet i miljövårdsarbetet. Det framgår av proposition 128 och av jordbruksutskottets betänkande 24, som vi har på bänkarna, att avsikten främst har varit tvångsvis nedpressning av spannmålsproduktionen. Det var alltså ett avtalsbrott och ett brott mot tidskravet när det gäller regeringsför Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 30 i konstitutionsutskottets granskningsbetänkande.

Fru talman! I majoritetsskrivningen sägs att beslutet om förbud mot stråforkortningsmedel var betingat av omsorgen om miljön. Det visade sig emellertid på hösten samma år, när det var fråga om att importera spannmål från andra länder, att det egentligen inte hade så stor betydelse. Regeringen vägrade då i stort sett att kraftfullt agera för att förhindra en import av malningsduglig råg, som var odlad med produktionsmetoder som då inte var godkända i vårt land. Sedermera har regeringen i propositionen om miljöåtgärder inom jordbruket fått gå ett steg tillbaka och konstatera att det här var ett felaktigt beslut.

Jordbrukarna måste alltså känna till vilka regler som gäller. Dessa regler får inte förändras mitt i odlingssäsongen. Jag vill klart deklarera att det inte gäller stråförkortningsmedlens vara eller inte vara på sikt. Vi från centern har ju krävt förbud. Det handlar om att behandla ärendet på ett rätt och formellt korrekt sätt. Jag ber, fru talman; att få yrka bifall till reservation 30. Därmed riktar jag kritik mot regeringen.
Fru talman! Bland alla de ärenden som konstitutionsutskottet i sin granskning av regeringen har haft anledning att ta ställning är det, bortsett från de fall där ett enigt utskott har påpekat brister i regeringens handläggning, bara i ett enda fall som de tre borgerliga partierna lyckats enas i sin kritik av regeringen. Det är alltså bara i ett enda ärende de kunnat nå fram till en gemensam reservation. Jag tror inte, som det sades i förmiddags, att det bara beror på tidsbrist. Och det gäller inte en av de stora frågorna. Det gäller, som vi har kunnat konstatera, inte vapenexporten, Berglingaffären, inte heller Anders Björcks stora paradnummer regeringens utnämningspolitik. Det gäller i stället hur regeringen har handlagt frågan om stråförkortningsmedlen. Vad är det då frågan gäller? Jo, under några år hade användningen av stråförkortningsmedlen ökat mycket kraftigt. Av miljöskäl var det därför nödvändigt att komma till rätta med de olägenheter som detta medförde. Det kan inte vara riktigt att vi skaffar oss sädessorter och gödslar dem så kraftigt att stråna blir så långa att de inte orkar bära upp de ax som bildas. För att då komma till rätta med detta måste man använda stråförkortningsmedel. De sädessorter det här rör sig om har lägre proteinhalt, varför man måste tillsätta vissa kemikalier för att höja proteinhalten. Det handlar alltså om en rundgång, som visserligen resulterat i större lönsamhet för den enskilde lantbrukaren men som i hög grad skett på bekostnad av miljön. Menar vi allvar med att vidta miljöförbättrande åtgärder måste beslut Prot. 1987/88:132 fattas som kan vara impopulära för vissa grupper. Menar vi allvar med vår 2 juni 1988 strävan att få en ren natur, en ren skog, ett rent hav, öppna landskap så långt öiligt befriade från gif HG " å Granskning av statssom möj igt be riade från gifter och föroreningar, måste sådana beslut fattas rådens tjänsteutövning som inte alltid applåderas. Därför måste det förädlas fram spannmålssorter fa som klarar sig utan stråförkortningsmedel. Det går att vara för en god miljö i princip, men det är inte samma sak som att verka för en god miljö i verkligheten. Förbudet mot stråför Regeringen gjorde den bedömningen, med hänsyn till miljön och behover — kortning av att minska överproduktionen av spannmål, att det var nödvändigt med ett snabbt beslut. Utskottet medger ju att särskilda åtgärder borde ha vidtagits för att snabbare utge författningen med hänsyn till behovet av god information. Det är naturligtvis ett riktigt påpekande att den tryckta författningen kom ut alldeles för sent, vilket också utskottet påpekat. Det hindrar inte att beslutet i själva sakfrågan var nödvändigt. Regeringen fattade sitt beslut efter det att remissinstanserna hade avgett sina yttranden. Efter en presskonferens den 10 april 1987 fick allmänheten genom pressmeddelande samma dag information om regeringens beslut, som trädde i kraft den 1 maj samma år. Mot bakgrund härav måste det ändå anses att själva beslutet, även om det kom i senaste laget, var nödvändigt. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Jag måste ändå till Torgny Larsson lämna den upplysningen att regeringen skrev i proposition 128 att ”stråförkortningsmedel skall få användas under en övergångsperiod på förslagsvis fem år till sorter med bättre stråstyrka har tagits fram genom förädling eller på annat sätt”. Det har man alltså förstått nu. Beslutet i april 1987 var ett panikbeslut för att visa kraftfullhet i miljöarbetet, ett beslut som var tämligen misslyckat. Stråförkortningsmedel, liksom andra kemikalier, skall så långt möjligt bort från jordbruket. Det har vi i folkpartiet hävdat, och det gör vi fortfarande, men det skall gå till på ett sätt som gör att det hela är möjligt att genomföra och inte bara blir slagord.

Fru talman! Det händer att beslut får verkningar som slår blint och som drabbar personer som inte fått tillräckligt rådrum för att finna alternativa lösningar. Regeringens beslut om stråförkortningsmedel var ett sådant. Utskottet säger också helt klart att så får det inte gå till. I ett särskilt yttrande pekar vpk på att ändringar inom jordbrukspolitiken är ett allmänt problem. Lantbrukets planeringsförutsättningar, klimatets växlingar och tider för sådd och skörd låter sig inte påverkas av regeringsbeslut och Svensk författningssamling. En större omsorg om och förståelse för jordbruksnäringen och dess villkor borde inte vara svårt att visa. Liknande beslut skall vi inte behöva uppleva i framtiden. I övrigt kan jag i stort sett instämma i Torgny Larssons anförande.

Fru talman! För att vi skall hinna votera före middagsuppehållet skall jag fatta mig mycket kort. Det hävdas att spannmålsbeslutet inte har varit något regeringsärende och att regeringen inte hade haft för avsikt att gå ifrån 1985 års livsmedelspolitiska beslut. Jag har i min anmälan skickat med material som visar att man var på väg att upprätta en kanslipromemoria. Jag har i min hand promemorian, som alltså inte är någon promemoria och som inte är något regeringsärende men som har upprört jordbrukarna. Den visar att en förändring var på väg av 1985 års beslut som stred mot riksdagsbeslutet, att samhället skulle svara för 40 90 av kostnaderna och att detta skulle gälla under en femårsperiod. Jag vill säga till Torgny Larsson att det är viktigt att ditt tal är sådant att det som gäller i år också skall gälla nästa år. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 31.
Fru talman! Reservation 31, som rör 1985 års spannmålsbeslut, handlar ju egentligen om en hypotetisk fråga. Den har också Bengt Kindbom egentligen erkänt. Den handlar inte om något enskilt regeringsärende eller om något beslut som regeringen fattat. Den handlar om att det förts informella samtal mellan jordbruksdepartementet, Lantbrukarnas riksförbund och LO och TCO. Vad de här informella samtalen handlade om var, som framgår av handlingarna till ärendet, olika utkast till en tänkt departementspromemoria och avsåg olika sätt att lösa problemet med spannmålsöverskottet. Promemorian färdigställdes aldrig, och frågan blev således aldrig föremål för något regeringsbeslut. Hela reservationen behandlar således om ett tänkt beslutsförhållande, som helt saknar underlag i verkligheten, eftersom frågan aldrig blev något regeringsärende. Det som framhålls i reservationen och i Bengt Kindboms anförande om att regeringen skulle ha handlat mot riksdagens beslut är felaktigt på flera sätt. För det första är det fel av den anledningen att det aldrig blev något regeringsärende, för det andra därför att riksdagen den 4 juni 1987 gav regeringen fullmakt att utan dess hörande kunna vidta åtgärder för produktionsanpassning. De informella samtal som fördes skulle jag vilja tolka som syftande till att försöka hitta möjligheter att komma till rätta med spannmålsöverskottet. Nu resulterade inte samtalen i några åtgärder, varför reservationen helt behandlar en hypotetisk fråga. För övrigt måste väl ändock regeringen ha rätt att föra informella samtal med olika intresseorganisationer för att komma till rätta med svårigheter som finns. Samtal som förs leder av naturliga skäl inte alltid till resultat och blir då inte heller ärenden i formell mening. Här handlar det om en fråga som aldrig blev något regeringsärende. Således behandlar reservationen en rent hypotetisk fråga. Jag vill, fru talman, med det anförda yrka bifall till utskottets skrivning och avslag på reservation 31.
Fru talman! Vi granskar handläggningen och beredningen av ärenden i jordbruksdepartementet, och här gäller det ett ärende som beretts. Otvivelaktigt är det så, fastän ingen vill erkänna det i efterhand. Ärendet drogs tillbaka. Jag vill också göra en rättelse. Ove Karlsson säger att regeringen överlade med LRF samtidigt som man överlade med LO och TCO. Så var ingalunda fallet. LRF som var part i ärendet stod helt utanför.
Fru talman! Jag vill rätta till det sista Bengt Kindbom sade. Jag sade inte att regeringen hade överlagt samtidigt med de här organisationerna, utan jag sade att man överlade med dem var för sig. Regeringen måste kunna ta kontakter och föra informella samtal när man förbereder och bereder ett ärende. De förberedande kontakterna kan väl ändock inte behöva redovisas för riksdagen, även om riksdagen senare skulle behöva fatta beslut. I det nu aktuella fallet menar jag också att riksdagen hade gett regeringen fullmakt att inom ramen för de medel som står till förfogande för jordbruksregleringen fatta de beslut som kan behövas för att minska jordbrukarnas, regleringens och samhällets kostnader för spannmålsöverskottet.

Regeringen begärde och fick, som jag tidigare sagt, riksdagens fullmakt att handla i den här frågan, i samband med riksdagens beslut den 4 juni 1987. Dagens kritik gäller att man handlat utan att man egentligen har handlat.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande om åtgärder till förmån för vattenkraftsproducerande regioner behandlar en för Norrland mycket viktig fråga, nämligen frågan om i vilken utsträckning de kommuner i Norrlandslänen som har vattenkraft inom sina gränser skall ha eller få någon glädje av denna. Jag brukar, när Norrlands ianspråktagna älvar kommer upp till debatt, konstatera att den enda inkomst kommunerna och deras invånare har av sin vattenkraftsproduktion är den kommunalskatt som maskinisterna vid vattenkraftverken bidrar med. Det är faktiskt inget mera. Det är här den stora orättvisan kommer in. Varför skall kommuner som har naturtillgångar i form av rinnande vatten inte få något därav, medan andra kommuner som har naturtillgångar av annat slag får glädje av dessa i form av sysselsättning, skatteinkomster och industriell verksamhet? Kiruna har glädje av sin malm. En del kommuner har glädje av sina skogstillgångar. Stockholm har uppenbara fördelar av att som naturtillgång kunna tillgodoräkna sig ett bra geografiskt läge. Göteborg har för sin del uppenbara fördelar av att ligga vid Västerhavet. Det skulle inte falla någon in att i någon form beskatta denna fördel. Malmös närhet till Danmark och EG har malmöborna alldeles speciell glädje av, ty det skapar verksamhet och aktivitet. Men de vattenkraftsrika Norrlandskommunerna blir inte rika på sitt vatten. De brandskattas på samma sätt som Visby en gång gjordes. Regering och riksdag har under senare år beslutat att den kommunala beskattningen av juridiska personer, aktiebolag alltså, skulle slopas. Här försvann en betydande inkomstkälla för berörda kommuner. Sedan beslöt man att den kommunala garantibeskattningen på fastigheter inkl. vatten kraftsanläggningar skulle bort. Vi fick en rent statlig fastighetsskatt. Här försvinner åtskilliga tiotal milj.kr. från kommuner som har vattenkraft. År 1982 beslöt den socialdemokratiska regeringen att belägga vattenkraftsanläggningar som var av äldre datum än 1977 med en ny statlig skatt, som inbringar en och annan miljard till statskassan. Men kommunerna får inget behålla. De får, eftersom de har ett dåligt skatteunderlag, en viss kompensation i form av kommunalt skatteutjämningsbidrag. Men det räcker inte. Dessa kommuner tillhör ändock de som har Sveriges högsta kommunalskatter. Jag skulle här, herr talman, som exempel vilja anföra Sollefteå kommun. Inom Sollefteå kommun finns 16 kraftverk. Dessa producerar totalt 8,3 tWh. För varje kWh betalas 6,2 öre i energiskatt. Det blir 500 milj.kr. till statskassan. Dessutom tillkommer 2 öre per kWh i form av den speciella energiskatten, vilket innebär ytterligare 170 milj.kr. Totalt bidrar Sollefteå kommun med 680 milj.kr. till statskassan. I återbäring får kommunen en skattereduktion i form av skatteutjämning som för år 1987 uppgick till 72 milj.kr. Detta, herr talman, kan inte accepteras. Från alla partiers sida — inte minst från moderaterna — väcks årligen motioner med skilda förslag till berättigade kompensationer till dessa vattenkraftskommuner vilkas el varken Stockholm, Göteborg, Malmö eller svensk ekonomi skulle klara sig utan. I samband med en framtida kärnkraftsavveckling kommer konkurrensen om vattenkrafts elen att öka. Priset stiger redan nästa år — tyvärr — på grund av att socialdemokrater och folkpartister har enats om att höja avkastningskravet på Vattenfall. Detta kommer att innebära en ytterligare brandskattning av vattenkraften från Norrland. Jag har velat ta upp det här spörsmålet eftersom konsumenterna av el i norra Sverige i realiteten, trots 1 öre lägre elskatt per kWh, som inom parentes sagt är en droppe i havet, behöver förbruka mera el än dem som bor i södra Sverige för att kunna ha en jämförbar standard. Av utskottets betänkande framgår det att ägare av eluppvärmda hus i norra Sverige trots 1 öre lägre elskatt får betala 1 500 kr. mer per år än sina kolleger i södra Sverige. Kan detta vara rimligt? Mitt svar måste bli ett kategoriskt nej. Från moderat sida har vi satt ett stort värde på att näringsutskottet har kunnat enas om att låta den regionalpolitiska utredningen som för inte så länge sedan har tillsatts få studera vattenkraftskommunernas dilemma. Det ligger ett stort ansvar på utredningen. Kommer inte några acceptabla lösningar fram, måste det bl.a. tas som belägg för att man från övriga delar av Sverige inte vill ge berörda vattenkraftskommuner en rimlig chans att överleva. Om något, herr talman, vore regionalpolitik — och en riktig sådan — borde det vara att ge varje region en chans att klara sig av egen kraft. Om det är vattenkraft, ”hjärnkraft” eller datorkraft har ingen betydelse. Alla pengar skall med andra ord inte ramla in i statskassan. En del skall vara kvar i kommunerna med vattenkraft i form av, som vi moderater anser, lägre eltaxor för dessa kommuners invånare och företag. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 43.

Prot. 1987 Sö Åtgärder till förmån STSEIDFO RDS Ren: 3 äl E Sa för vattenkraftsprodu Motionen avspeglar den oro som finns över de troliga elprishöjningarna — vorande regioner samt påtalar behovet av att låta länets resurser bidra till att utveckla Norrbotten. Utskottet har ingående redovisat de direktiv som den regionalpolitiska utredningen har när det gäller kommunernas möjlighet att ta del av vattenkraftens vinster. Kommittén har senare fått utvidgade direktiv, som innebär att den även skall undersöka Jämtlands och Norrbottens läns möjligheter till utvecklingsresurser baserade på vattenkraftsvinster. Man kan konstatera att utskottet har hänvisat till detta utredningsarbete, vilket vi motionärer naturligtvis måste godta. Men vi hade i detta läge gärna sett att ett direkt överlämnande hade gjorts till utredningen i stället för att motionen avstyrktes. Vi förutsätter naturligtvis att motionens intentioner beaktas och kommer att avspeglas i utredningens redovisning och ställningstagande. När det gäller möjligheten till en differentiering för Norrland redovisas att en redan en lägre energiskatt utjämnar kostnaden för uppvärmning till viss del. Detta kan naturligtvis inte ifrågasättas. Men man har då troligtvis inte tagit med den merkostnad som vi i Norrland har för tilläggsisolering av våra hus. Utskottet har nog delvis missförstått våra funderingar när det gäller ökad differentiering av elavgifterna. Vi har naturligtvis menat att detta skulle ske i samband med de kommande höjningarna av elpriset. Våra krav kan motiveras med att det inte kan vara rätt att vi i Norrland skall vara med och betala de överföringsförluster som görs i fråga om den ström som går söderut. I Norrland produceras ju i alla fall en stor del av den ström som går ner till Mälardalen. Vi tycker att det således är orättvist att vi skall vara med och betala dessa överföringsförluster. Herr talman! Jag avstår från att nu framställa något yrkande, men jag räknar med att återkomma till riksdagen om frågan inte får en tillfredsställande lösning efter det att utredningen har fullgjort sitt arbete.

Herr talman! Den fråga som vi just nu behandlar är en oerhört viktig fråga för Norrbotten. Norrbottens län är ju det län som har de största vattenkraftstillgångarna. Dessutom svarar länet för 22,5 96 av landets vattenkraftsproduktion. Det är helt riktigt och även motiverat att man, som Per-Richard Molén anförde, måste vidta betydligt kraftfullare åtgärder om man vill åstadkomma en förnyelse av regionalpolitiken. Vattenkraften kan då vara en viktig bit. Man kan nämligen låta de vinstmedel som vattenkraften skapar komma de här utsatta områdena till del. I fjol när utskottet behandlade likartade motioner medverkade Per Richard Molén aktivt till en skrivning i näringsutskottet om att man skall låta vinsten från vattenkraften komma resp. region till del. Det är positivt, så det har jag ingenting emot. 123 Däremot är jag mera förvånad över Leif Marklund, som i dag går upp i debatten och tar upp samma fråga. Socialdemokraterna i Norrbotten har ju inte på något sätt påskyndat den utveckling som går ut på att Norrbotten får del av vinsten från vattenkraften. Leif Marklund säger nu att han hade varit mera nöjd om utskottet direkt hade hänvisat hans motion till regionalpolitiska kommittén. Men, Leif Marklund, den uppgiften har inte utskottet. Utskottet överlämnar aldrig motioner till kommittéer. Det hade varit bättre med ett yrkande om avslag från Leif Marklunds sida. Om nu Leif Marklund är otålig, kan jag ge honom rådet att — för den möjligheten finns — ansluta sig till de centerreservationer som är fogade till detta betänkande. Då får Leif Marklund möjlighet att jobba för att Norrbotten också får del av vinsten på energisidan — en fråga som, som bekant, har diskuterats i Norrbotten under många år. Tidigare har vi centerpartister i Norrbotten varit ensamma om att kämpa för att länet skall få del av vattenkraftsvinsten. Frågan har varit uppe till behandling vid ett tiotal tillfällen här i riksdagen. Åtta gånger har vi i centern krävt votering och rösträkning, men inte vid något av dessa tillfällen har socialdemokraterna slutit upp bakom vårt krav. Det finns t.o.m. några på Norrbottensbänken som vid dessa åtta tillfällen medverkat till att centerns förslag har röstats ned. Mot den bakgrunden, och även med tanke på den debatt som vi hade i går om behovet att få nya instrument på regionalpolitikens område, tycker jag att socialdemokraterna nu skall gå från ord till handling. Jag tycker således att socialdemokraterna skall ansluta sig till vårt krav på att Norrbotten får del av vinsten från den vattenkraftsproduktion som länet svarar för. Leif Marklund borde visa denna fråga samma intresse som Per-Richard Molén gjort i olika sammanhang tidigare. Jag beklagar bara att Per-Richard Moléns partivän på Norrbottensbänken i dag lyser med sin frånvaro.
Herr talman! Tror inte Per-Ola Eriksson att den parlamentariska utredningen, i vilken centern har en representant, jobbar med den här frågan? Utredningen har ju fått klara direktiv från regeringen. Dels skall utredningen jobba med frågan med utgångspunkt i strävan att kommunen blir delaktig i detta sammanhang, dels skall utredningen ta fasta på den länsresurs som här finns för tillskapandet av möjligheter inom näringslivet. Per-Ola Eriksson säger att vi har röstat ned centerns förslag åtta gånger. Men dessa förslag från centern har vid samtliga åtta tillfällen verkligen varierat väldigt mycket, för endera har man velat sälja ut, privatisera, Vattenfall eller också har man velat bolagisera. Man följer alltså ingen klar linje. Vem kan ansluta sig till förslag som visar prov på sådan osäkerhet? Går det att få de borgerliga kamraterna att ansluta sig till Per-Ola Erikssons förslag? Går det verkligen att få moderaterna och folkpartiet att ansluta sig till dessa tankegångar? När det gäller Norrbotten konstaterar jag att LO och SAP är klart eniga om hur den här frågan skall drivas. Jag tror faktiskt inte att Per-Ola Eriksson och jag har skilda uppfattningar om målet. Däremot har vi nog ganska olika uppfattningar om hur detta kan nås. Dessutom skall man vara klar över att det definitivt inte är samma sak att arbeta i regeringsställning som att arbetai — Prot. 1987/88:132 opposition, där man inte har något ansvar. 2 juni 1988

Herr talman! Leif Marklund säger att socialdemokraterna har olika arbetssätt, beroende på om de är i regeringsställning eller inte. Men såvitt jag förstår är det för socialdemokraternas del alltid fråga om ett oansvarigt arbetssätt. Det spelar alltså ingen roll om de är i opposition eller i regeringsställning. Det framgår av socialdemokraternas agerande i detta avseende. De har ju aktivt medverkat till ett nej när det gäller att låta Norrbotten få del av vinsten från vattenkraften. Jag vill korrigera Leif Marklund på följande punkt. Han säger att vårt krav har varierat starkt från år till år. Men Leif Marklund är ny här i riksdagen. Kanske har han inte läst alla motioner. Jag vill dock framhålla att centern alltsedan 1978/79 års riksmöte har ställt exakt samma krav som det som i dag behandlas här i kammaren. Vi har inte talat om en förändrad inriktning, utan vi har sagt: Låt Norrbotten få ett energibolag och låt det energibolaget ta hand om vinsten från vattenkraften! Låt oss regionalisera Vattenfall! Om socialdemokraterna och LO har den uppfattning som Leif Marklund här har gett utryck för, nämligen att Norrbotten skall få del av energivinsten, är det en klar signal från väljarna där hemma om att de socialdemokratiska ledamöterna här i riksdagen bör driva frågan i nämnda riktning. Men det är beklagligt att frågan har mött det största motståndet bland Norrbottens socialdemokrater när den har tagits upp här i riksdagen. Sten-Ove Sundström m.fl. har vid åtskilliga tillfällen röstat mot förslaget. Av en tidningsintervju framgår att Sten-Ove Sundström har lovat att rösta för förslaget i år. Men vi får väl se i morgon bitti när det blir omröstning, om han håller det löftet eller om han även fortsättningsvis säger nej till att Norrbotten får del av en så viktig resurs som vattenkraften för att utveckla länets näringsliv.
Herr talman! Om centern vill privatisera — vilket man har krävt i sina motioner vid, som sagt, åtta tillfällen — måste jag fråga: Vad är det som säger att kommunerna blir delaktiga i den privatiseringen? De starka kapitalintressen som då skulle göra sig gällande skulle säkert inte ha något som helst intresse av att kommunerna blir delaktiga. Jag måste dock tillstå att den senaste motionen ligger i linje med förslaget om att kommunerna blir delaktiga i detta sammanhang — men det gäller först nu på senare år. Sedan måste jag fråga Per-Ola Eriksson: Nils Åsling var industriminister 1979, då det hela startade, och om det nu är så enkelt att man inte skulle behöva se till konsekvenserna, varför gjorde man då inte någonting? Jag vill ännu en gång understryka att vi nog är överens om målet. Men när det gäller sättet att uppnå detta mål har vi något skilda uppfattningar. Jag tror fortfarande att den regionalpolitiska utredningen — med tanke på de direktiv som den har fått — mycket noggrant kommer att jobba med frågan och att den kommer att belysa möjligheterna till en utveckling i nämnda riktning.
Herr talman! Jag konstaterar återigen att Leif Marklund inte har läst motionerna. Jag vill ge honom rådet att efter denna debatt gå tillbaka till motionerna och läsa dem. Han skall då finna att centerpartiet där har sagt att kommuner kan vara delägare i ett energibolag i Norrbotten. Detta är nu på väg att ske i Piteå kommun, som skall köpa in sig i Sikfors kraftverk, just i syfte att komma åt en viktig energiresurs och en ekonomisk resurs. På samma sätt skulle fältet kunna öppnas för norrbottniska kommuner att bli delaktiga i den norrbottniska vattenkraften. Den mest radikala regionalpolitiska åtgärd som skulle kunna åstadkommas är att man använder vinsterna från vattenkraften. Under många år har människor i skogslänen från olika partier vänt sig till riksdag och regering och begärt stöd i olika former att användas i regionalpolitiskt syfte. Vi har fått det ena paketet efter det andra — det har kommit paket oavsett om regeringen har varit socialdemokratisk eller icke-socialistisk. Man skulle slippa en hel del paket och en hel del resor för att begära stöd, om Norrbotten fick använda vinsterna från vattenkraften för att investera i näringslivet, bygga upp infrastrukturen samt satsa på vägar och bättre kommunikationer. Det kanske är den mest radikala regionalpolitiska åtgärd som riksdagen skulle kunna rösta om. Jag hoppas att Leif Marklund i morgon sluter upp bakom centerns krav, därför att då ger han väljarna i Norrbotten ett besked om att också han är beredd att kämpa för det här.
Herr talman! Per-Ola Eriksson säger i beskrivningen av sina motioner att kommunerna ”kan” vara delägare. Det är en väsentlig skillnad mellan ”kan” och ”skall”. Det är ett ganska ovanligt arbetssätt att direkt frångå en utredning och gå över till ett beslutsförfarande, där man helt tar avstånd från utredningens kompetens. Herr talman! Jag står fortfarande fast vid att vi skall följa utredningen på ett noggrant sätt och se vad den kommer fram till.
Herr talman! Till Leif Marklund vill jag avslutningsvis säga att socialdemokraterna från Norrbotten i tio års tid har motsatt sig denna reform. Vid tidigare tillfällen har de sagt att det inte är nödvändigt, därför att Norrbotten har en lägre energiskatt och ett lägre energipris, och att andra instrument skall användas. Nu gäller inte det argumentet längre, när Leif Marklund kryper bakom den regionalpolitiska kommittén. Det är bara att förhala frågan, och det beklagar jag.
Herr talman! Per-Ola Eriksson drar upp Piteås modell för att gå med i vattenkraftsproduktionen, men där köper kommunen in sig i en nyproduktion av vattenkraft. Per-Ola Eriksson är beredd att delta i arbetet och tillåta kommunerna att köpa in sig i nyproduktion av vattenkraft i de vattendrag som är intressanta för utbyggnad. Jag tänker på Råneälven, som ligger närmast till hands att diskutera.
Herr talman! Leif Marklund skall inte vika från ämnet. Det gäller att kommunerna skall få del av de energitillgångar som redan finns i Norrbotten. Vad beträffar Piteå kommuns önskan att köpa in sig i Sikfors vill jag framhålla att det inte är fråga om nyproduktion. Detta kraftverk har, som Leif Marklund känner till betydligt bättre än jag, funnits i många år men är ombyggt. Där sker alltså ingen nyproduktion av vattenkraft. Det är viktigt att ta med i bilden.

Herr talman! I likhet med Marianne Andersson tycker jag att Norrbottens forskningsråd har en viktig funktion för forskningsoch utvecklingsarbetet i Norrbotten. Däremot är utskottsmajoriteten icke beredd att tillmötesgå reservanternas önskemål om att bidragsgivande företag ges avdragsrätt för bidrag som lämnas via forskningsrådet. Anledningarna till detta är flera. Precis som Marianne Andersson sade prövades tanken av regeringen 1986 och avvisades då. Det framgår av utskottsbetänkandet att frågan åter är aktuell för prövning av regeringen. Utskottsmajoriteten anser därför inte att något uttalande av riksdagen erfordras. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till skatteutskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Jag vill till Marianne Andersson säga följande. Förutom de skäl som nämns i betänkandet vill jag också erinra om den utredning som pågår om företagsbeskattningens framtida utformning. Målsättningen för | denna utredning är att förenkla deklarationsförfarandet. Att tillmötesgå reservanternas krav på fler avdragsmöjligheter skulle strida mot denna målsättning. Jag vill också säga till Marianne Andersson att det är samtliga partier utom | centern som står bakom utskottsbetänkandet.

| Herr talman! Jag tycker ändå att Marianne Andersson förstorar den här frågan. Det finns i dag en rad institutioner med forskningsinriktning som kan vara till nytta för Norrbotten, och går bidraget till en sådan institution så är det Det finns också en säkerhetsventil för Norrbottens forskningsråd, då det kan komma att inrymmas under punkt 3 i förordningen. Jag läser upp hur den lyder: | ”3. annan svensk stiftelse eller förening i vad avser kollektivt forskningseller utvecklingsarbete som finansieras enligt avtal med staten”. Under sådan verksamhet skulle Norrbottens forskningsråd också kunna inrymmas.

Herr talman! Vi har nu begåvats med ytterligare ett s.k. paket. Det betecknas som proposition 1987/88:86 om särskilda regionalpolitiska insatser i Norrbottens län. Att arbeta med den här formen av paket är oftast tveksamt och när det, som i det här fallet, även gäller forskning direkt olämpligt. Som vi moderater framhåller i vår motion 1987/88:Ub32 måste större konsekvens från regeringens sida efterlysas. Regeringen tycks nu frångå principen om treårsramar för forskningsanslagen. Vår uppfattning är att den principiella inriktning och de treårsramar som riksdagen antog i det forskningspolitiska beslutet 1987 skall stå fast. Vi hävdar att det bör vara möjligt att planera forskningsinsatserna på ett mer sammanhållet sätt och i ett längre tidsperspektiv. Den inriktning som regeringens förslag i propositionen har kan vi moderater acceptera, men vi tycker det är otillfredsställande att regeringen inte klarare preciserar vad de anslagna medlen skall användas till. Med den uppläggning som propositionen har lämnas inga reella möjligheter att bedöma vilka effekter de föreslagna insatserna kan få. Regeringen tycks tro att alla problem löses, bara verksamheten decentraliseras. Några överväganden där kvalitet ställs mot värdet av en decentraliserad verksamhet görs inte. Att avsätta medel för utrustning till gymnasieskolor samt ge teknikoch ekonomiservice till det lokala näringslivet ligger helt i linje med vad vi moderater tidigare hävdat, och därför hälsar vi det med en viss tillfredsställelse. I denna form av verksamhet engageras eleverna i ett verklighetsanknutet arbete, som ger ett positivt inslag i utbildningen. Hur denna service till näringslivet skall gå till framgår dock inte av propositionen. Vi förutsätter att verksamheten kommer att bedrivas som uppdragsverksamhet och inte subventioneras. I annat fall kan de naturliga konkurrensförhållandena sättas ur spel, och då kan man skada de lokala serviceföretag som normalt jobbar med sådan verksamhet och göra större skada än nytta. Jag anser att riksdagen bör besluta att tillkännage regeringen den uppfattningen. Som jag tidigare sade bör riksdag och regering vara konsekventa när det gäller principen om treårsramar för forskningsanslagen. Det borde ha varit möjligt för regeringen att planera de nu föreslagna förstärkningarna av forskningsorganisationen vid högskolan i Luleå och vid institutet vid rymdforskning i Kiruna samtidigt som övriga förstärkningar av forskningsorganisationen förbereddes. Jag förutsätter att inför kommande planering av forskningsorganisationen principen om sammanhållna treårsramar skall gälla. Något som jag saknar i propositionen är hur regeringen ser på samverkan över länsgränserna. Det är märkligt att samverkan över länsgränserna knappt finns omnämnt i propositionen, med tanke på den verksamhet universitetet i Umeå bedriver i Norrbotten i form av decentraliserad utbildning. Universitetets omfattande kompetens rörande distansundervisning bör kunna användas för utveckling av liknande utbildning på gymnasienivå i Norrbotten. Det här är speciellt angeläget med hänsyn till de stora problemen att få ut effekterna av de positiva satsningar som universitet och högskolor gör. Vi moderater anser att det är nödvändigt att utnyttja Umeå universitet och den kompetens som finns där för att nå någonstans vid den fortsatta kompetensutvecklingen i Norrbotten, på samma sätt som högskolan i Luleå har stor betydelse för teknisk utveckling i grannlänet Västerbotten och hela Norrland. I detta sammanhang kan jag inte heller undgå att nämna IUC, Stiftelsen Industriellt utvecklingscentrum i Skellefteå, och dess framgång i arbetet att stödja mindre och medelstora företags utveckling. IUC har nyligen etablerat en filial i Gällivare, ett initiativ som bör uppmärksammas och kanske leda till efterföljd. Institutet för rymdfysik i Kiruna uppmärksammas i propositionen. Bl. a. anvisas medel för förstärkning av resurserna för grundforskning och rymdteknisk forskning samt för lokaler och utrustning i Kiruna. Detta är en bra satsning, som har gett god effekt. Institutet sysselsätter några hundra personer i Kirunaområdet, och det är ju inte minst viktigt med tanke på gruvnäringens utveckling och den minskning av antalet anställda som man har haft där under senare år och tyvärr kanske kommer att få se även i framtiden. När man då i måndags av industriminister Thage Peterson fått höra att han inte har för avsikt att ta några som helst initiativ till ett svenskt deltagande i någon del av Columbusprojektet, frågar man sig därför om institutets bestånd verkligen är garanterat. Sverige kommer om industriministern får råda att ha en mycket låg deltagarandel i det framtida europeiska rymdsamarbetet. Esrange i Kiruna skulle ha använts i samband med Columbusprojektet, och om inte regeringens politik omprövas innebär det att den fortsatta utvecklingen av rymdverksamheten i Kirunaområdet äventyras. Norrmännen är beredda att ta över en stor del av den verksamhet som hade kunnat hamna i Kiruna i anledning av detta projekt. I Tromsö ligger man i startgroparna och har all anledning att vara uppmärksam på vad som händer i Kiruna. Enligt moderata samlingspartiets uppfattning är det angeläget att riksdagen uppmanar industriministern och regeringen att ånyo pröva möjlig heterna för Sverige att delta i Columbusprojektet. Ett sådant förslag framförs också i en trepartireservation med Erik Hovhammar som första namn, en reservation som i går tyvärr blev nedröstad av socialdemokraterna och vpk. Reservationen återfinns i näringsutskottets betänkande 38. I propositionen talas också om kulturen och dess betydelse för regionalpolitiken. Personligen tror jag, att även om många börjar komma till insikt om sambandet mellan kultur och regionalpolitisk utveckling, kan många andra inte inse hur viktig satsningen på kultur är för att öka en orts och ett läns attraktionskraft. Departementschefen säger i propositionen att en god kulturmiljö bör ses som en viktig resurs i kampen mot avflyttning. Jag tror att vi måste gå mycket längre i vår argumentering och inse att inte minst för att kunna dra till oss och behålla kompetent arbetskraft från övriga delar av landet är kultursatsningar nödvändiga. Även här är samarbetet över länsgränserna nödvändigt. Den nystartade högre konstnärliga utbildningen i Umeå måste användas för att skapa ett gynnsamt klimat för den här konstformen i hela norra Sverige, och här borde inte minst Norrbotten ligga väl till. När den konstnärliga utbildningen redan nästa år byggs ut med en designlinje, blir möjligheten till positiva effekter för det norrbottniska näringslivet än mer påtagliga. Även på det musikaliska området finns det planer på utveckling och samarbete över länsgränserna. Det arbete som bedrivs för en högre musikalisk utbildning i Umeå skulle kunna skapa ett attraktivt komplement till den musikaliska högskoleutbildning som bedrivs i Piteå. Ett förverkligande skulle ge oss norrlänningar tillgång till helt nya och nu oanade resurser på det musikaliska fältet. I propositionen förutsätts en fortsatt satsning på kulturprojekt. Jag har här pekat på två kulturområden, där ett samarbete över länsgränserna skulle vara positivt för att stödja den regionala utvecklingen. Men vi moderater vill givetvis, liksom tidigare, framhålla att stödet bör utformas så, att det främjar alla kulturformer, oavsett om det sker regionalt eller lokalt. Att stödet endast skall inriktas på sådan verksamhet som syftar till hög kvalitet anser vi självklart. Detta behandlas också i arbetsmarknadsutskottets betänkande. Tyvärr blev även här den moderata reservation som var fogad till betänkandet nedröstad. Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till reservationerna 1, 2, 4 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Lagom till påsk överlämnade industriministern och utbildningsministern en proposition, nr 86, om särskilda regionalpolitiska insatser i Norrbottens län. Till största delen debatterades propositionen här i kammaren i går eftermiddag. Då gällde debatten den regionalpolitiska delen. Nu i kväll är det dags för den utbildningspolitiska delen. Att utbildning, forskning och utveckling blir alltmer betydelsefullt för den industriella utvecklingen i dets.k. K-samhället är uppenbart. Därför är det naturligt att ett regionalpolitiskt paket i dag innehåller ganska stora summor för utbildning och forskning. Men om det är någonting som inte bör ges i paket, i synnerhet inte i krispaket, är det utbildningspengar. Utbildning måste vara en långsiktig satsning, och sedan 80-talets början har vi faktiskt treåriga perioder för Prot. 1987/88:132 forskningsanslag. Så egentligen borde vi i utbildningsutskottet inte alls ha 2juni 1988 accepterat detta Norrbottenspaket, i synnerhet inte som de 115 milj.kr. som utbildningspaketet kostar faktiskt hämtas från innevarande budgetårs tillläggsbudget. Nog kunde det ha kommit med i förra årets forskningsproposition. Vi i folkpartiet kan i dag beklaga att vi inte påpekade det märkliga förfaringssättet när vi skrev vår motion, då vi faktiskt aldrig fick det påskpaket som vi eftertraktade så mycket. I propositionsförteckningen hade det aviserats ett annat påskpaket till den 30 mars, askonsdag, nämligen en speciell proposition om högskolefrågor. Den tycks vi nu inte alls få, dvs. den som handlar om styrning av högskolan. För mig hade det varit bra mycket bättre att få den påskpussen till hela högskolan och till oss i utskottet än att bara få ett påskpaket till Norrbotten. Men jag förstår att det har blivit så här. Det är naturligtvis lättare att fiska röster med hjälp av paket och pengar till en region än med hjälp av en proposition om principer. Nog är det till sist väl att utbildningsministern har fått en chans att lägga en del paket både till jul och till påsk — både till Bergslagen och till Norrbotten. Annars hade hans fögderi i utbildningsdepartementet mest bestått av propositioner som skrivits om i utskottet eller sådana som bara ”bidde” en tumme eller som inte ”bidde” någonting alls. Men det är ju inte mycket mening med att här och nu, i ministerns frånvaro, skälla på honom för vad han inte har gjort. Man måste ta upp det som han har gjort. Låt mig då främst uppehålla mig vid forskningsdelen i det här paketet, som innehåller både forskningsmedel och pengar till gymnasieskolan. Jag vill börja med att yrka bifall till samtliga motioner som bär folkpartiets signum, men faktiskt också till reservation 4 av moderaterna. Liksom moderaterna anser vi, som Hans Dau sade, att vi bör hålla oss till treåriga perioder när det gäller forskning. Nog borde regeringen redan förra året ha kommit med förslag beträffande professurerna i Luleå, i synnerhet om de betalas med pengar från det här årets budget. Sedan skulle jag som göteborgare vilja dra en ordentlig lans för Kiruna. Vad finns det för samband mellan Kiruna, Göteborg, Europa, världen och rymden? Det är inte bara så att jag själv har ett personligt intresse av Kiruna, därför att min egen bröllopsresa en gång gällde den staden. Jag har alltid varit fascinerad av den polära solen. Det är faktiskt så att det på rymdområdet finns ett mycket bra samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och Kiruna. Vidare finns det ett ordentligt samarbete mellan Onsala rymdforskningsinstitution och Esrange i Kiruna. På det sättet får vi inte endast växande kunskap om rymden, utan vi deltar också i ett väl etablerat internationellt samarbete. Som lekman har jag fascinerats av naturvetenskap, i synnerhet av rymden, trots att jag inte har begripit så värst mycket av det tekniska. Men även jag har insett vad en ny teknik har betytt, för även jag vet i dag mycket mer om rymden och vårt jordklot. Tänk på alla bilder som vi har fått de senaste två decennierna på månen — dess baksida — och på vårt klot och tänk på all information som vi dagligen får genom SMHI! Jag såg för kort tid sedan otroliga bilder, gjorda via fjärranalys, nedtagna från Esrange, över isen i Bottenhavet, över oljespill längs kusten. Tänk, att då säger industriministern nej till ett internationellt samarbete som skulle göra det så mycket lättare för oss i framtiden! Gång på gång har här i kammaren diskuterats det s.k. Columbusprojektet, inte minst sedan det under den allmänna motionstiden väcktes en enskild motion med bl.a. Jan-Erik Wikström som motionär. Regeringen hade i december bestämt sig för att inte gå in i Columbusprojektet. Hans Dau sade att detta projekt hade debatterats i måndags. Jag hade ställt en fråga till industriministern, och jag fick verkligen ett klart besked att han inte har för avsikt att ta några som helst initiativ till ett svenskt deltagande i någon del av Columbusprojektet. Det beskedet fick mig att undra om industriministern innerst inne begriper vad detta projekt går ut på. Begriper han vad den polära plattformen och de data som vi kan ta ned därifrån betyder för Sverige och för Kiruna? Hans Dau och åtskilliga borgerliga politiker påpekade i gårdagens debatt vikten av att vi ställer upp i Columbusprojektet — för Kirunas, för Sveriges och för världens skull. Jag förstår inte industriministern när i dag England vill delta i den polära plattformen och bara den delen av Columbusprojektet. Jag förstår inte varför det är bara industriministern som skall behandla detta projekt som till så stor del verkar höra till utbildningspolitiken. Till sist några få ord om gymnasiesatsningarna. Reservation 3 överensstämmer med den reservation vi avgav då det gällde Bergslagspaketet. Jag behöver därför bara hänvisa till det anförande jag själv höll den 20 april då jag argumenterade för att utrustning för utbildning i större utsträckning borde samfinansieras av näringsliv och skolstyrelser och att utbildningen bör äga rum i den verkliga arbetsmiljön. Vi vet att modern utrustning för utbildning är dyr i dag och att den bör finnas på en plats, gärna då arbetsplatsen, där den kan användas både av anställda i ett företag och av eleverna. De nuvarande skattebestämmelserna, som jag flera gånger klagat på, förhindrar också att företag gör avdrag om de skänker bort utrustning till utbildning, men inte om de ger bort den till forskning. Detta förhindrar ett effektivt samarbete mellan näringsliv och skola. Varför kunde inte Norrbottenspaketet också ha innehållit möjligheter till en samfinansiering av utrustning för utbildningsändamål? Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna från folkpartiet och dessutom till reservation 4.

Herr talman! Jag tänker inskränka mig till några kommentarer till de reservationer som är fogade till betänkandet. Reservation 1 gäller utrustning till gymnasieskolan. Utskottets majoritet delar motionärernas oro över kostnadsutvecklingen när det gäller utrustningen, men vi föreslår att man i första hand söker samverkan med AMU och högskolan. Det sättet att uttrycka saken betyder att vi inte utesluter samverkan med företag men vi menar att det är rimligt att gymnasieskolan, som är en samhällsinstitution, i första hand söker samverkan med andra samhällsinstitutioner, t.ex. AMU och högskolan. Moment 2 i betänkandet behandlar teknikoch ekonomiserviceverksamhet. Moderaterna har en reservation, som går ut på att denna verksamhet skall bedrivas som uppdragsverksamhet och därmed inte subventioneras. Vi Prot. 1987/88:132 har erfarit att skolorna tar betalt för sådan här verksamhet och att priserna — 2 juni 1988 inte alltid är marknadsmässiga. Det beror på att arbetena i skolan måste passa in i skolans värld, i skolans arbetsrytm och i skolans arbetsvillkor. Då är det naturligt att det blir en viss prisskillnad, dvs. att kostnadsuttaget blir annorlunda än i näringslivet i övrigt. Vi tror inte att detta kan hota företagsverksamheten. Det viktiga är att detta hjälper skolan att få realistiska och viktiga problemställningar att arbeta med: Det är huvudsaken, tycker vi. : Folkpartiets reservation i detta sammanhang går ut på att servicen enbart skall ha till syfte att ge eleverna adekvat praktik. Det är självklart att det huvudsakliga syftet skall vara att ge eleverna praktik, men om det som en bieffekt av praktiken skapas produkter eller tjänster som skolan till en del kan få ersättning för från något företag, så ser vi inte att det är till förfång för vare sig skolan eller företaget. Hans Dau sade att det inte framgår hur teknikoch ekonomiserviceverksamheten skall gå till, men det finns ju en viss erfarenhet när det gäller den tekniska sektorn. Nu utvidgas verksamheten till att gälla även den ekonomiska sektorn, och utvidgningen gäller också den typ av linjer i gymnasieskolan som kan ägna sig åt detta. En viss erfarenhet finns faktiskt på detta område. Det är inte heller rimligt att riksdagen i detalj föreskriver hur det hela skall gå till utan man lämnar en viss frihet för gymnasieskolan att avgöra detta. Nästa punkt som är föremål för reservation gäller förstärkning av forskningsresurserna i Luleå och Kiruna. Både Hans Dau och Kerstin Keen har med stor emfas hävdat att regeringen frångår principen om de treåriga perioderna för beslut om forskningsinsatser. Det är att övertolka utskottets skrivning. Det är inte alls så att man frångår principen. Fortsättningsvis kommer man att lägga fram forskningspolitiska propositioner vart tredje år. Arbetet på nästa proposition har redan påbörjats så det är ingenting konstigt med detta. Kerstin Keen sade förresten t.o.m. att man egentligen inte borde acceptera Norrbottenspaketet från folkpartiets sida. Nej, men ni hade ju frihet att låta bli att acceptera det, ni kunde ha röstat emot det om ni hade velat. Jag vänder mig också mot sådana övertoner som att detta är att fiska röster. Det får väl stå för Kerstin Keens räkning att hon i sin iver på sluttampen överbetonar de politisk-taktiska resonemangen. Principerna om forskningspolitiska propositioner frångås inte. Däremot kan det finnas speciella situationer då det kan vara vettigt att medge undantag. Särskilt gäller detta om — som i detta fall — forskningsinsatser skall sättas in i ett speciellt sammanhang och samordnas med åtgärder på andra samhällssektorer. Detta är ju inte bara en fråga om forskning och utbildning utan det är också en rad andra sektorer som skall samordnas. Då kan det finnas skäl för att man mitt i dessa treåriga perioder går in med satsningar. Det innebär inte att man helt överger principen om treårsbeslut. Det verkar som om reservanterna, när de inte har något att anmärka på i sak, ger sig på proceduren. Det är inte särskilt produktivt, måste jag säga. Men ni hade ju som sagt kunnat yrka avslag om ni hade velat. Det står er fritt fortfarande att yrka avslag. Den rätten finns ju, så varför gör ni inte det om ni 135 tycker att förslaget kom för tidigt eller att det är obehövligt. Säg ifrån då i stället för att syssla med sådana här procedurfrågor! Nästa punkt som är föremål för reservation gäller en speciell satsning på institutet för rymdfysik i Kiruna. I den gemensamma moderatoch folkpartireservationen sägs att de föreslagna satsningarna i Kiruna blir helt meningsfulla först om man finner rimliga former för Sveriges anknytning till Columbusprojektet. Tydligen är satsningarna enligt reservationens formulering i alla fall inte totalt meningslösa, utan de blir delvis meningsfulla oavsett hur det går med Columbusprojektet — om man nu skall tolka ert sätt att uttrycka er i reservationen riktigt. Det är trösterikt att reservanterna hyser den åsikten. Det är svårt att se ett så omedelbart samband mellan å ena sidan Sveriges anknytning eller icke anknytning till Columbusprojektet och å andra sidan graden av det meningsfulla i satsningarna på institutet för rymdfysik. Det väsentliga i det sammanhang vi nu debatterar är följande: Man kan säga att forskningsmiljön i Kiruna är trång, och det är viktigt att man på ett långsiktigt sätt breddar den. Det är också viktigt att då tillföra resurser. Nu tillförs drygt 3 milj.kr. som en förstärkning av resurserna både för grundforskning och för rymdteknisk forskning. Inom denna ram skall man tillskapa en professur i rymdfysik, och den skall placeras vid institutet i Kiruna. I samband med detta gör man dessutom en investeringssatsning på 5,5 milj.kr., och detta är viktigt att betona i sammanhanget. Om man är emot de här förstärkningarna är det fullt möjligt att också rösta emot dem och ställa yrkande om avslag. Men det finns inga sådana yrkanden i reservationen — reservanterna vill bara göra ett allmänt uttalande om att man är missnöjd med anknytningen till Columbusprojektet. Jag tror att man mycket övervärderar detta samband. Jag tror att det var Hans Dau och möjligen också Kerstin Keen som i måndags förde en debatt med Thage Peterson om det här problemet. De refererar nu Thage Petersons svar så, att han ganska kategoriskt sade att han inte vill medverka till någon satsning här. Men de kunde lika gärna ha tittat på hur näringsutskottet uttryckte sig i mars, och också nu i maj, när man tog upp den här frågan. Vid båda de tillfällena talade näringsutskottet om att man inte nu skall gå in i detta projekt; det sade man i mars och nu i maj. Men i maj har man därutöver uttalat: Om hindren för ett svenskt deltagande i framtiden skulle bortfalla räknar utskottet med att regeringen i samband med en ny prövning av frågan kommer att beakta bl.a. betydelsen av ett svenskt engagemang i Columbusprojektet för rymdverksamheten i Kiruna. Det innebär att näringsutskottet för sin del vid två tillfällen uttalat att man inte utesluter en omprövning. Men det är och inte vid det här tillfället, när utbildningsutskottets betänkande diskuteras. Herr talman! Jag tror att det räcker med de här kommentarerna till reservationerna. Jag yrkar avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Lars Gustafssons kommentarer till reservationerna är 2 juni 1988 intressanta. När det gäller reservation nr 1 säger han att utskottet delar motionärernas oro och inte utesluter att man går den väg motionärerna föreslagit om det skulle behövas men att man i första hand skall satsa på AMU och högskola. Jag vill bara — med utgångspunkt från den erfarenhet jag har både från Västerbotten och från Norrbotten — erinra om att det ofta gäller små kommuner och små gymnasieskolor och att det kanske inte finns så många samarbetspartner som högskolan och AMU ute i de glesbygderna. Dessutom är näringslivet där ganska fattigt, och de företag som finns behöver då det stöd och de åtgärder som kan erbjudas. Är det så att utskottet delar motionärernas oro, borde utskottet också ha ställt upp på motionerna —det är absolut min uppfattning. När det gäller reservation nr 2 sade Lars Gustafsson att teknikoch serviceverksamheten inte hotar företagen. Jag är av den motsatta uppfattningen. De här företagen är inte fler och inte större än att de behöver allt underlag de har. Att utsättas för en priskonkurrens bara för att vi tycker att praktiken är huvudsaken är kanske inte det allra bästa för dem. Jag delar Lars Gustafssons uppfattning att riksdagen inte i detalj skall spika hur det här skall gå till. Det föreslås inte heller i reservationen. Reservanterna ville uttala att man inte skall använda sig av subventioner. När det gäller Columbusprojektet och institutet för rymdforskning i Kiruna kan jag hålla med om att det är möjligt att institutet inte står och faller med Columbusprojektet. Men det är otvivelaktigt så att om norrmännen deltar — och det verkar det som om de skulle göra — i Columbusprojektet, är risken stor att det byggs ut en verksamhet i Tromsö, som trots allt kanske skadar Kiruna och tar en stor del av de möjligheter som Kiruna skulle ha haft. Får man det här projektet och bygger ut sin verksamhet, kanske man får möjlighet att ta åt sig fler uppdrag. Norrmännen kanske bara har väntat på det här för att få bygga ut sin verksamhet. Lars Gustafsson vill negligera eller förringa Thage Petersons kategoriska uttalande och säger att näringsutskottet i alla fall var ganska positivt eller mindre negativt. Med Thage Petersons ställning inom det socialdemokratiska partiet väger hans ord så tungt att risken är stor att det är vad han säger som gäller och att vi inte kommer att få se något engagemang i Columbus, om Thage Peterson får råda.

Herr talman! Låt mig först konstatera att Lars Gustafsson nöjde sig med att kommentera reservationerna och inte sade ett ord om det andra påskpaket som jag efterlyste, nämligen propositionen om styrningen av högskolan, dvs. om principerna för hur högskolorna själva skall kunna få bestämma över sina medel, över sina professurer. Det är en mycket viktig proposition som vi förgäves väntar på. Jag skulle inte övertolka principerna, sade Lars Gustafsson sedan. Nej, det gör jag inte heller. Men om det gäller årets pengar, 1987/88 års tilläggsbudget, är det väl bra märkligt att man för de pengarna åker upp till Norrbotten 137 och presenterar ett paket, som innehåller professurer som lika gärna kunde ha presenterats förra året! Och nog kan vi vara överens om att professurer inte jämt och samt måste inrättas just vart tredje år. Att ha det här paketet för att presentera det ute i olika regioner tycker jag är bra onödigt. Samtidigt vill jag påstå att jag inte alls har sagt att jag är negativ till professurerna. Jag tyckte bara att sättet att inrätta dem på var fel. Vi behöver inte vänta på samordningen av regionalpolitiska paket. Lars Gustafsson gick också in på några av reservationerna. Hans Dau tog mycket vältaligt upp varför utskottsmajoriteten skriver att man i första hand skall använda AMU. Varför skall man krypa bakom det och inte acceptera det vi har skrivit i vår motion, A40, om samarbete mellan näringsliv och skola? När det gäller Kiruna, forskningen och anknytningen till Columbusprojektet är det alldeles uppenbart att de beslut som skall fattas om Columbus skall fattas nu. Näringsutskottets formuleringar om vad som kan ske vid en omprövning om några år kan inte ligga accepteras Det är nu, inför sommaren, det här beslutet måste fattas. Oron, inte minst vid Chalmers tekniska högskola inför dess samarbete med Kiruna, när det gäller att man inte deltar över den polära plattformen är inte en fråga bara för Thage G Peterson. Det är lika mycket en fråga för utbildningsdepartementet. Frågan är om inte hela det här projektet har kommit litet snett när det kopplas ihop bara med näringsutskottet och industrin. Detta är i mycket stor utsträckning en högskolefråga. För att öka forskningsmiljön i Kiruna så att den inte blir för liten och så att de extra resurser man nu har fått i längden blir riktigt meningsfulla, är en anknytning till den polära plattformen nödvändig. Det gäller då inte bara konkurrensen med Tromsö, utan det gäller samarbetet i hela Europa. Visst vet vi att forskningen inom rymdtekniken ökar i pengar räknat, men Sveriges andel minskar, och det är det som är oroväckande, i synnerhet som så mycket kunskap kan nås via de här fjärranalyserna när det gäller miljöfrågor, meteorologi och oceanografi. Eftersom de borgerliga partierna är överens i näringsutskottet — tyvärr fick vi i utbildningsutskottet inte med oss centerpartiet, men centern står bakom detta i näringsutskottet — finns det all anledning att vänta på en borgerlig regering i höst, så att det så snabbt som möjligt blir en anknytning till Columbus, för Kirunas skull och för Sveriges skull.
Herr talman! När det gäller frågan om utrustning till gymnasieskolan säger Hans Dau, och det är väl riktigt, att skolorna i Norrbotten är små — det gäller kanske också högskolan och AMU -— och därför inte kan fungera som så bra samarbetspartners. Utskottets uttalande gäller hela landet, och vi har därför formulerat oss så som vi har gjort och som jag har redovisat i mitt huvudanförande, att det i första hand skall ske ett samarbete med högskolan och AMU. Det utesluter inte samarbete med företag utan öppnar för variationer i olika delar av landet, beroende på hur omständigheterna är. Där det är dåligt med högskola och AMU kanske det kan bli samverkan med företag. Där det är sämre med företag och en högskola eller AMU ligger nära till hands, kan det — Prot. 1987/88:132 bli samverkan där. 2 juni 1988 Sedan till frågan om teknikoch ekonomiservicen, där Hans Dau är rädd för, om vi subventionerar den för mycket, att det finns risk för något slags priskonkurrens med företagen. Jag vidhåller att det viktigaste är att eleverna får vettiga och verklighetsanknutna uppgifter i sin praktik. Om det som en bieffekt kommer ut produkter och tjänster som företag kan köpa, tycker jag att det är bara bra. Skolan måste i första hand jobba på sina villkor och efter sina planer. Det kan innebära olägenheter för dem som beställer tjänster och produkter, och då är det väl rimligt att man kanske får sätta ett lägre pris för de tjänsterna och produkterna, därför att kunderna inte får dem på samma prompta sätt som när det är ett strikt affärsmässigt förhållande. Det innebär inte att man konkurrerar med företagen på ett osunt sätt. Så vill jag säga något till både Kerstin Keen och Hans Dau om Kiruna och farhågorna för satsningen där. Om man nu, som det föreslås i propositionen och utskottet biträder, gör satsningar i Kiruna med så pass mycket pengar och en professur och dessutom drygt 5,5 milj.kr. för utrustning, hur kan ni då tro att man efter ett tag skall skrota detta? Er överbetoning av Columbusprojektets inverkan på stationen i Kiruna tycker jag är närmast grotesk. Hans Dau säger att jag försöker förringa Thage Petersons uttalanden. Jag förringar inte alls dem. Jag konstaterade bara, vilket ni också har gjort, vad han sade här i kammaren i måndags. Men jag konstaterar också att näringsutskottet har sagt någonting, och ni borde kunna läsa vad det är. Det innebär att man kan tänka sig en omprövning, om förhållandena ändras. Det kan väl inte vara obekant för Kerstin Keen, som ändå tycks ha trängt in ide här frågorna, att det finns problem med Columbusprojektet och Sveriges anknytning till detta. Kerstin Keen talar om att man på Chalmers känner oro för det här och att det skulle vara en högskolefråga och därmed en fråga för utbildningsutskottet lika mycket eller mer än för näringsutskottet. Det är kanske en fråga i ett ännu vidare perspektiv, och det borde Kerstin Keen nog fundera över ett tag i stället för att begränsa perspektivet till oron vid Chalmers.
Herr talman! Lars Gustafsson säger att det utskottet skrivit om utrustning i gymnasieskolorna gäller hela landet, och när jag nämner hur problemen är i Norrbotten tycker han nästan inte att man skall bry sig om det. Det är trots allt ett Norrbottenspaket vi behandlar, och jag talar om förhållandena i Norrbotten. Att de är annorlunda i Stockholmsregionen, där Lars Gustafsson är verksam, är jag helt på det klara med. Med tanke på att företagsamheten är obetydlig på många ställen i Norrbotten är de få serviceföretag som finns där mycket mer sårbara än de är här, där de kan söka andra marknader. Talar vi om Norrbotten, måste vi väl också inse hur problemen är där. Sedan säger Lars Gustafsson att det görs en stor satsning i Kiruna och att det är groteskt att tänka sig att man skulle skrota skolan efter några år. Ja, jag 139 Prot. 1987/88:132 = har heller inte sagt något annat. Däremot har jag sagt att risken är att det byggs upp en stor verksamhet i Tromsö, och norrmännen är väl inte mindre lokalpatrioter än andra. Det är klart att får de chansen att bygga upp en verksamhet i Tromsö tack vare att de får in en fot i Columbusprojektet, kommer de även att försöka utvidga den verksamheten och kanske ta loven av Kiruna. Jag misstänker inte socialdemokraterna och Thage Peterson för att vilja skrota verksamheten i Kiruna, tvärtom. Men det kan uppstå negativa effekter som gör att utvecklingen blir långsammare än den man annars skulle ha fått eller t.o.m. negativ, på grund av att Sverige släpper Columbusprojektet.
Herr talman! I likhet med Hans Dau kan jag inte förstå varför det i utskottstexten i första hand talas om samverkan med AMU över hela landet. I reservationen håller vi oss faktiskt till Norrbottenspaketet. Det måste ändå vara vi som har rätt på den punkten. Sedan tillbaka till det här med Columbus. Lars Gustafsson hävdade att jag borde veta, som har trängt in i saken, att det också finns en annan aspekt. Jag förstår att Lars Gustafsson syftar på att en av orsakerna som tycks ligga bakom regeringens ställningstagande är risken för anknytning till SDI. Jag kan begripa den oron men inte när det gäller den polära plattformen, och det är den som är aktuell i Kiruna. Det är från den som data skall tas ner till ESRANGE. Där finns inte någon sådan anknytning som Lars Gustafsson tänker på. Det är just för Kirunas utvecklingsmöjligheter på lång sikt som vi i reservationen har talat för att de satsningar vi nu gör skall kunna växa och bli meningsfyllda på riktigt lång sikt och för att få information som är viktig för SMHI, för miljöforskning och annat. Det är inte minst viktigt sedan det visat sig hur hotat vårt hav är av både oljespill och giftiga alger. Jag tror att det här är en fråga som går tvärs över de olika departementen, och då är det olyckligt att industriministern för sin del är absolut negativ till Columbus.
Herr talman! Inte heller i Norrbotten är förhållandena lika på alla orter, Hans Dau. Det finns variationer också inom Norrbotten, som gör det möjligt att ha olika samarbetspartners allteftersom förhållandena skiftar. Det verkar på Kerstin Keen som om Columbusprojektet är det enda projekt som över huvud taget förekommer inom rymdforskningen, men så är ju inte alls fallet. Det finns andra projekt som Sverige är med i och som kommer att utvecklas. Sedan är det faktiskt så, Kerstin Keen, att det finns aspekter på Columbusprojektet som gör att det måste bedömas utifrån vidare perspektiv än enbart med tanke på forskning och utbildning. Kerstin Keen anser att i fråga om de polära plattformarna behöver det inte innebära någon risk att engagera sig. Jag är inte så tvärsäker på det som Kerstin Keen tycks vara. Det kanske kan vara skäl att även där vara litet försiktig. Slutligen, herr talman, tror jag att folkpartiet och moderaterna har Prot. 1987/88:132 betydligt övervärderat Columbusprojektets direkta samband och samman = 2 juni 1988 hang med utvecklingen i Kiruna. Det finns verkligen inom rymdforskningen en rad andra projekt som Sverige är med i och som Sverige kan vara medi och som kan göra att Kiruna fortsatt kommer att spela en mycket stor roll inom rymdforskningen.

Herr talman! Som kammarens ledamöter väl känner till, reser riksdagen om en dryg vecka upp till Norrbotten som länets gäster. Intressanta program kommer att bjudas oss. Vi får i olika grupper se vad detta vidsträckta län har att erbjuda, inte minst ur turistsynpunkt. Bland avslutningsdagens seminarier finns ett med ämnet Turism, framtidens basindustri. Det hade säkerligen glatt många i Norrbotten om riksdagen i bagaget haft med sig ett positivt beslut om persontransportstöd till företag inom turistnäringen. Det är någonting som vi från folkpartiets sida föreslagit flera år i följd, men vi har inte förrän i år lyckats få stöd från ett annat parti, nämligen från centerpartiet och vi är glada för det stödet. Utskottets majoritet har dock inte velat utsträcka transportstödet även till turismen, som har förutsättningar att utvecklas till en av Norrbottens viktigaste näringsgrenen. I Dagens Nyheter i söndags stod att läsa: ”Äventyrslandet Norrbotten är i sommar fyllt av aktiviteter från de fina badstränderna vid kusten, via de orörda älvdalarna till vildmarken i fjällen. Denna fjärdedel av Sverige är nu snabbt på väg mot ett internationellt turistgenombrott.” Folkpartiet har under flera år velat stödja dem som arbetar med turismen i Norrbotten genom att minska kostnaderna för resor söderut. Någon kan tycka att detta inte är något stort och viktigt område, men turism måste marknadsföras på mässor och genom direktkontakter med svenska och internationella reseorganisationer. Vi skulle från vårt håll vilja att Sverige även på detta område skulle bli rundare, och vi har därför fört fram frågan om transportstöd även till turistnäringen. Även om utvecklingen nu låter glädjande positiv så vet vi att många företag i starten behöver den hjälp som ett transportstöd kan ge. Folkpartiets ledamöter var enda reservanter när samma fråga behandlades i mars här i kammaren. Som grund låg en motion från Britta Bjelle i Luleå. Nu har även centern anslutit sig, och det är vi glada för. Vi kanske kan hoppas på fler partier efter besöket i Norrbotten. 141 Herr talman! Att starta ett eget företag och utnyttja sina kunskaper inom ett specialområde utgör ofta enda möjligheten för att kunna bo kvar i mindre tätorter och glesbygd. Detta gäller överallt i Sverige, men med Norrlands och särskilt Norrbottens stora avstånd är kontakter med andra delar av Sverige och utlandet för marknadsföring och information ofta en stor utgiftspost för ett nystartat företag. Det persontransportstöd som riksdagen inrättade 1986 hade kunnat vara till större hjälp om inte gränserna satts så snävt. I år har skett en viss uppmjukning, det kan jag gärna hålla med om, men fortfarande verkar inte utskottets majoritet av socialdemokrater, vpk och moderater vilja inse att även egenföretagare kan behöva detta stöd. Man förutsätter att företagsamhet startar med minst en anställd och att det är hans eller hennes resor som man sänker kostnaderna för. Jag tror vi kommer att kunna få se många exempel i Norrbotten på företag som arbetats upp av ägaren själv och där anställningar av ytterligare personal skett först vid en viss utvecklingsnivå. Det är ofta yrkeskunniga arbetare, t.ex. verkstadsmekaniker, som av olika skäl — det kan vara företagsnedläggning — vill starta egen verksamhet. Man måste tycka det är egendomligt att det stora partiet i norr, socialdemokraterna, inte kan se det befogade i att stödja en sådan satsning genom att minska resekostnaderna. Socialdemokraterna brukar ju framhålla att man arbetar för ett företagsvänligt klimat. På denna punkt stämmer inte detta. I Norrbottenspropositionen finns förslag om ett bidrag på 15 milj.kr. för flygplats i Arvidsjaur. Utskottet har enhälligt tillstyrkt detta. Vi från folkpartiet instämmer. Det vore befogat att då också medverka till transportstöd för företagare inom olika näringsgrenar, bl.a. turismen, i denna inre del av Norrbotten. Avslutningsvis, herr talman: Kommunikationerna är av stor betydelse för ett län med Norrbottens struktur. Nu anses Norrbotten ha en ovanligt bra vägstandard jämfört med många andra län, och genom bärighetspaket kan ytterligare förbättringar ske. Folkpartiet yrkar därför bifall till betänkandet utom vad gäller reservation 7, som jag vill sammanfatta på följande sätt: Stöd turism och företagande i Norrbotten genom generösare regler för persontransportstöd! Till den väl församlade Norrbottensbänken skulle jag vilja säga: Gör en insats för Norrbottens turism och egenföretagare, rösta på reservation 7 i morgon!

Herr talman! Jag vill liksom Hugo Bergdahl understrycka att bra kommunikationer är oerhört viktiga om man skall kunna utveckla näringslivet i Norrbotten, liksom självfallet också i andra delar av landet. Norrbotten utgör till ytan en fjärdedel av Sverige och har verkligen stort behov av fungerande och snabba kommunikationer för att näringslivet skall kunna vara decentraliserat och för att vi skall kunna ha industrier och verksamheter över hela länet. Vi hari reservation 1 tagit upp frågan om flygförbindelse med Tornedalen. Norrbotten har tre flygplatser i dag. Det kan jämföras med Skåne som också har tre flygplatser, men på betydligt mindre yta. Är det någonstans man skall ha flygplatser så är det i områden med långa avstånd. Ett sådant område är Prot. 1987/88:132 förstås Norrbotten. 2 juni 1988 Jag hälsar med tillfredsställelse att regeringen anslagit pengar till en flygplats i Arvidsjaur. Det är bra och ett steg på rätt väg. Men det vore också angeläget att tillföra östra Norrbotten en flygplats så att man skulle kunna få snabbare transporter och minska restiden för den delen av länet. Det pågår sedan en tid tillbaka överläggningar på departementsnivå mellan Finland och Sverige för att kunna hitta en lösning. Vi tycker att det är viktigt att regeringen slutför dessa överläggningar och så fort som möjligt återkommer till riksdagen med förslag om finansiering av en flygplats i Tornedalen. Sedan till frågan om grusvägnätet. Vi har i en reservation tagit upp frågan, och den knyter an till den trafikpolitiska debatt vi hade i riksdagen förrförra veckan då vi behandlade trafikpolitiken och anslagen till vägverket. Vi tycker att det finns skäl att genomföra ett tioårsprogram, ett offensivt program för väginvesteringar, i Norrbotten, för att belägga grusvägnätet. Vi har en stor andel grusvägar, framförallt i inlandskommunerna och de områden där det går tunga transporter. Inte minst för skogsbruket är det nödvändigt med ordentliga vägar. På många platser kan transporter inte genomföras på grund av tjällossning, på grund av dålig standard på vägen och dålig bärighet. Därför är det nödvändigt, menar vi, med ett offensivt program för investeringar i vägnätet i Norrbotten. Jag tycker att det är beklagligt att utskottsmajoriteten har avvisat vårt förslag. Riksdag och regering har lagt ned ganska stora belopp för väginvesteringar i andra delar av landet, även i områden som har alternativ till vägtransporter — jag tänker på ställen där järnvägsnätet kan utnyttjas. I Norrbotten vore det mer angeläget att satsa på ett offensivt väginvesteringsprogram. Jag måste fråga Sten-Ove Sundström hur han känner det när han i kväll skall försvara sitt och sitt partis avslagsyrkande på vårt krav. En annan viktig bit är förstås järnvägskommunikationerna, och vi har tagit upp frågan om järnvägen mellan Boden och Haparanda. Den bandelen är undermålig i många avseenden. Bärigheten på sträckan är långt ifrån vad man skulle önska. Det finns skäl att göra en upprustning av den järnvägssträckan, att elektrifiera bandelen och att få till stånd en investering som även norra Finland skulle ha nytta av. Om vi, vilket vi ofta talar om, vill utveckla näringslivet och ha samverkan mellan Norrbotten och vårt östra grannland Finland, framför allt de nordligaste delarna där, betyder järnvägskommunikationerna ganska mycket för att vi skall lyckas. En upprustning av järnvägsdelen Boden-Haparanda skulle vara en del i detta arbete. Till sist, herr talman, vill jag säga något om persontransportstödet. Jag kan ansluta mig till Hugo Bergdahls anförande på den punkten. Han sade att han var glad över att centern har anslutit sig till folkpartiets uppfattning. Rätt skall vara rätt, Hugo Bergdahl, som själv kommer från Norrbotten. Redan den regionalpolitiska utredningen — jag var själv en av ledamöterna i den — som lade fram sitt betänkande 1984, medverkade till att ett persontransportstöd infördes. Utredningen nådde emellertid inte ända fram. Därför fick centern och folkpartiet reservera sig gemensamt i utredningen i fråga om persontransportstöd även till egenföretagarna. Tyvärr valde regeringen att 143 utesluta egenföretagarna. Därför har centern och folkpartiet gemensamt vid olika tillfällen här i kammaren röstat för att just egenföretagarna också skall få del av persontransportstödet. Herr talman!

Herr talman! Den 6 maj fattade riksdagen beslut om järnvägspolitiken inför 1990-talet. Regeringen har döpt programmet till En framtidsinriktad järnvägspolitik. Det låter bra, men hur ser möjligheterna egentligen ut för de länsjärnvägar som enligt beslutet skall försöka hävda sig i konkurrensen med bussar och landsvägstransporter? Innan jag tar fram Norrbottenexempel måste jag få påminna om de enligt min och vpk:s uppfattning felaktiga trafikpolitiska förändringar som regeringspartiet, med stöd av de borgerliga partierna, nu har drivit igenom i riksdagen. Vpk anser att samhället skall ha ett övergripande ansvar för personoch godstransporterna i landet. Järnvägen skall utgöra basen i hela landtransportsystemet. Tillsammans med sjöfrakterna utgör det spårbundna systemet nämligen det utan jämförelse mest miljövänliga, energisnåla och trafiksäkra alternativet. Vpk har sagt nej till en uppsplittring av SJ och ansett det vara felaktigt att dela upp banorna så att länsinstanser och kommunala instanser tvingas prioritera de kortsiktigt ”billigare” lösningarna. Det kommer inte att fungera som några fria val. Det heter att de länstrafikbolag som så önskar kommer att få ta över banor. Men om de i stället väljer buss på en aktuell sträcka får de ändå driftsbidrag. Herr talman! Hur ser då förutsättningarna i framtiden ut för järnvägen i Norrbotten? De enkätresultat som tidningen Ny Teknik redovisar i nr 21 bekräftar tyvärr vpk:s farhågor. Tidningen har ringt runt till länstrafikbolagen från alla län för att få synpunkter. Bedömningen som Ny Teknik står för är att 50 mil järnväg troligen kommer att läggas ner inom de närmaste åren. Ytterligare 100 mil järnväg har en osäker framtid. Detta gäller hela landet. I Norrbotten handlar det om banan Boden-Haparanda och en del av banan Jörn-Arvidsjaur. Länstrafikbolagets chef säger i tidningen: Det är bara undantagsvis någon åker tåg mellan Boden och Haparanda. Och mellan Jörn och Arvidsjaur är det heller inga trafikvolymer för järnväg. Ekonomiskt är bussen intressantare. Vilken uppgivenhet! Då är det inte konstigt att folk inte reser med tåg i den utsträckning som alla järnvägsentusiaster och miljövänner önskar. Om banorna är dåligt underhållna handlar det varken om någon komfortabel eller om någon snabb transport. Herr talman! Citatet visar att kortsiktiga ekonomiska resonemang kan komma att avgöra viktiga järnvägsbanors öde. Borta är Birgitta Dahls löften om att miljöhänsynen skulle styra trafikpolitiken. Borta är regeringslöften om regionalpolitiska hänsyn. Närvarande, herr talman, är däremot åratals försummelser från riksdagsmajoritet och regering. Med privatkapitalistiska lönsamhetskriterier som grund går det inte att trolla fram lönsamma, som det heter, banor som inte upprustats på decennier. Under årens lopp har vpk föreslagit generösa anslag till SJ. Skälet har varit att vi kunnat förutse vad nedskärningspolitiken skulle ställa till med — eftersläpningen i spårstandard och brounderhåll är i dag ett faktum. Sänkta hastigheter följer som ett brev Prot. 1987/88:132 på posten. Det som länstrafikbolagets chef i Norrbotten uttalade är mot — 2 juni 1988 denna bakgrund förklarligt. Det behövs pengar — så enkelt är det. I Norrbotten, med de långa avstånd som finns mellan tätorerna, är behovet av snabbare personoch godstransporter speciellt viktigt.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 Vi kan inte med bästa vilja i världen tro på landets nye SJ-general. Med denne mans privatiseringsidéer och syn på järnvägen finns det inte mycket kvar för Norrbotten att satsa på. Därför måste riksdagen enligt min uppfattning se till att Norrlandsjärnvägarna räddas.